Fru talman! Mikael Oscarsson har frågat mig när jag avser att se till att det nya skolflygplanet för grundläggande flygutbildning anskaffas. Enligt Försvarsmaktens bedömning är det nu upptäckta felet på SK 60 allvarligt. Det äventyrar flygsäkerheten, vilket har föranlett Försvarsmakten att belägga flygplanstypen med flygförbud. Det är också Försvarsmaktens ansvar att vidta åtgärder via kontrakterad industri för att det aktuella flygförbudet ska kunna hävas, vilket i nuläget också pågår. Försvarsmaktens aktuella bedömning är att flygstoppet kommer att leda till sex till åtta veckors försening och att flygtidsproduktionen med SK 60 skulle kunna återupptas i mitten av januari. Samtidigt delar jag Mikael Oscarssons uppfattning att SK 60 börjar närma sig sin operativa livslängd och att en ersättare behöver anskaffas. Denna uppfattning har även Försvarsmakten och Försvarsberedningen. Den senare pekar i sin rapport Värnkraft på att ett anskaffningsbeslut bör fattas under 2020. Regeringen har i regleringsbrevet för budgetåret 2020 gett Försvarsmakten i uppdrag att inkomma med underlag för eventuella beslut som den bedömer krävs redan före nästa försvarspolitiska inriktningsbeslut.
Fru talman! Tack för svaret, försvarsministern! Flygvapnet är ju av yttersta vikt för Sverige. Vi har ett kraftfullt flygvapen med JAS 39 Gripen. Men en utmaning som vi har, fru talman, är detta med piloter. Vi vet att den situationen blir allt tuffare. Från nu och framåt under hela 20-talet vet vi att det är många pensionsavgångar, och detta är en stor utmaning. Vi har också ett plan, SK 60, som används i flygutbildningen. Det är ett fint flygplan som dock är väldigt gammalt - det har varit igång sedan 1967. Bakgrunden till min interpellation är att vi nu har en situation där det blir allt fler problem med att hålla igång detta flygplan. Mats Helgesson, flygvapenchefen som just har slutat, sa alldeles nyligen att vi får underhållsproblem som bara blir värre och värre. Förutom med den här bulten har det varit problem med radion och annat som tillstött. Problem med korrosion har funnits. En fråga jag vill ställa här är när försvarsministern avser att göra en beställning. Flygvapnet har ju sagt att man i princip skulle behöva göra en beställning nu, första kvartalet i år, för att kunna få det nya propellerflygplanet till 2022. Sedan tar det kanske ett år innan man kan komma igång med utbildningen. Första frågan är alltså hur planen ser ut för att det ska bli en friktionsfri övergång som gör att varken flygutbildningen eller förbanden på något vis påverkas negativt. När det gäller antalet piloter vet vi att det under sex sju års tid varit svårt att fylla upp platserna. Det är totalt tolv utbildningsplatser per år, varav åtta är för stridspiloter. Försvarsmakten har sagt att man egentligen skulle vilja öka detta antal från åtta till fjorton. Det är andra frågan: Hur ser försvarsministern på att öka utbildningstakten för piloter? Det finns också möjlighet att använda tjänster som finns i utlandet. Till exempel i Italien vet jag att det finns möjlighet att få hjälp med grundutbildningen. Det är de frågor som jag önskar få svar på.
Fru talman! Om jag förstått det rätt handlar denna interpellation om hur vi klarar situationen med just skolflygsystemet. Försvarsmakten har föreslagit att SK 60 ersätts med två olika flygsystem - ett modernt turbopropflygplan för att kunna genomföra grundläggande flygutbildning för samtliga flygförare och grundläggande taktisk utbildning av flygförare för transport och specialflyg samt ett avancerat flygsystem för den taktiska och avancerade flygutbildningen. Det handlar i klartext om JAS 39 D som man skulle ha som avancerat flygsystem. Detta har också diskuterats inom ramen för Försvarsberedningen. Den information jag har är att Försvarsmakten muntligen uppgivit att myndigheten avser att återkomma med frågan om detta inför budget 2020/21 och att man under första kvartalet 2020, det vill säga i år, kommer att hemställa om att få ingå avtal för att kunna ersätta SK 60. Det är alltså inte regeringen som tecknar kontrakten med industrin, utan det är myndigheten som är ansvarig för att förhandla, teckna och ingå avtal. Det är helt riktigt att SK 60-systemet behöver ersättas, vilket jag också sa i min inledning. Förslitningsproblemen kommer att öka. Det är därför det har pågått ett arbete under en längre tid med att försöka tydliggöra hur detta ska ersättas. Tidigare har man haft andra idéer om hur det ska gå till, men utifrån bland annat kostnads och rimlighetsskäl har man landat i den här lösningen. Jag avvaktar i stort sett Försvarsmaktens propåer i detta. Sedan är väl tanken att frågan ska kunna hanteras. När det gäller pilotutbildningen tänker jag inte här gå in och föra resonemang och spekulera om Italien eller andra alternativ eller om vi ska gå upp från 12 till 14. Det är saker som Försvarsmakten får återkomma till. Däremot finns det nu en idé om hur detta att ersätta SK 60 skulle kunna hanteras.
Fru talman! Tack för svaret, försvarsministern! När det gäller SK 60 har det under det senaste året varit problem med bulten, med radion och med annat. Det har gjort att man redan är uppe i sex månaders försening med den flygutbildning som pågår just nu. Det är ju ett bekymmer, inte minst mot bakgrund av att vi redan har brist och behöver fylla på med piloter med tanke på att det är så många som slutar 2020, 21, 22, 23, 24 och framåt. Det för mig in på en annan fråga. Trots att det här planet redan är 52 år gammalt är det sagt att det ska hållas igång till 2025 för att man ska klara den taktiska utbildningen, GTU. Hur tänker statsrådet? Vad är planen? Är det avsatt resurser som gör att planet kan hållas igång i fem år till, med tanke på att det redan nu har så svåra problem och att det enligt flygvapenchefen hela tiden tillstöter nya? Den frågan skulle jag vilja höra ett svar på. Den andra delen rör inköpet av det här propellerflygplanet. Betyder svaret att Försvarsmakten har grönt ljus från regeringen att själv teckna detta avtal under första kvartalet, vilket skulle göra att det inte blev några förseningar utan att man kunde få flygplanet om två år? Är det så jag ska tolka statsrådets svar? I dag är det 12 piloter totalt, men 4 av dem används för transportflyget. 8 är JAS och stridspiloter. Det är alltså dessa 8 som det finns önskemål om att öka till 14 för att klara den ökande bristen på piloter. Det är den frågan och den problematiken jag undrar över, och jag är säker på att också statsrådet har funderat mycket på den. Detta är ju en stor utmaning som har varit känd en lång tid. Stora pensionsavgångar och andra avgångar gör att vi för att ligga på den säkra sidan skulle behöva öka produktionen av stridspiloter.
Fru talman! Den 13 november beslutade man om flygförbud, och SK 60-systemet är igång igen nu. Sedan kommer man stegvis att utöka antalet flygplan som används. Från den 13 november fram till nu är en tidsutdräkt på två månader, inte sex månader. Jag ger inte grönt ljus på förhand, innan eventuella beslut har fattats. Jag bara säger att det finns en plan för hur detta möjligen kan hanteras. Att föregripa beslut innan de har fattats leder förmodligen till att man hamnar i KU, och ett eventuellt besked rakt av här skulle nog kunna föranleda en del politiska diskussioner. Det finns en planering. Jag avvaktar att få in, enligt den information jag har, en begäran under första kvartalet. Inriktningen är att försöka lösa frågan i budgeten för 2021. Det är den planen vi får försöka arbeta utifrån. Jag är väl medveten om att den här typen av problematik behöver lösas. Det är ingen nyhet för mig. Det har pågått ett arbete kring detta under en lång tid. Att sedan stå här i riksdagens talarstol och föra detaljdiskussioner om antalet personer som ska utbildas inom olika delar av Försvarsmakten eller spekulera om vad som är rimligt och inte rimligt är kanske inte heller ett korrekt sätt att hantera det hela. När det gäller sådana detaljer får jag återkomma när man har berett den typen av frågor. Men det är väl klart att vi har ett behov av piloter i framtiden. Det är också klart att man får titta på alla möjligheter att långsiktigt klara rekrytering och personalförsörjning. Där finns det ingen politisk motsättning. Att däremot nu låsa sig för ett konkret besked - "nu blir det så här" - är att gå händelserna i förväg. Jag tycker nog att jag egentligen har klargjort och svarat på grundfrågeställningarna på det sätt som i dag är möjligt: Jag förväntar mig en begäran från Försvarsmakten under första kvartalet och att de gör detta med inriktning på budgeten för 2021. I så fall har vi den formella beslutsprocessen framför oss. Jag har också klargjort att jag ser det som en realistisk lösning att hitta en kombination med turboproplösningen, BTA plus, och att också använda JAS 39 D. När den akuta frågan om SK 60 nu är löst ser jag att jag egentligen har täckt hela fältet i Oscarssons frågeupplägg.
Fru talman! Det här med antalet piloter är en stor utmaning. Enligt mina uppgifter ska det sista stoppet läggas till det andra stopp som har varit. Det är därför det sammantaget nu har blivit ett halvårs försening. Statsrådet får gärna kontrollera det utifrån sina möjligheter, men det är alltså problem med det här gamla flygplanet. Jag skulle också vilja höra någonting om detta att det ska vara igång till 2025. Vad är planen? Kommer det att avsättas medel till den grundläggande taktiska utbildningen så att planet kan fungera i ytterligare fem år, trots att det redan är 52 år gammalt? När det gäller antalet piloter och stridspiloter är det ändå en känd utmaning som vi har samtalat om flera gånger i olika sammanhang. Därför ville jag bara påminna om att detta är någonting som behöver lösas, och vi behöver titta på hur vi kan öka produktionen så att det inte blir en akilleshäl framöver att vi har bra flygplan men brist på piloter. Därför ville jag föra fram den delen. Min förhoppning är nu att Försvarsmakten och i synnerhet flygvapnet kan få en möjlighet att beställa detta i tid så att det inte blir förseningar när det nya systemet ska införas.
Fru talman! Vi är fullständigt överens om att det här systemet ska ersättas. Det är ingen som står för någon nyhet på den punkten. Detta har diskuterats länge. Det var uppe till ordentlig diskussion, och man lade också fram en strategi för det, i Försvarsberedningen. Försvarsmakten har jobbat med den här frågan länge. Det har också prövats andra alternativ under resans gång som har varit betydligt dyrare och som dessutom har innehållit finansieringslösningar som inte har varit tillfredsställande och realistiska. Nu tror jag ändå att vi har landat på en linje där det ska kunna vara genomförbart. Därför avvaktar jag nu de sista delarna med en begäran från Försvarsmakten, och sedan får vi återkomma i budgetarbetet inför 2021. Sedan är det väl ändå tillfredsställande att det senaste flygstoppet för SK 60 har kunnat lösas ut på två månader. Om sedan detta system ska vara kvar i flygvapnet under en period, med risk för att det kan behövas stora underhållsdelar och annat för att hålla igång det, är det självklart att man måste avsätta medel för att kunna klara det. Så fungerar det. Jag kan inte se att det skulle vara på något annat sätt med det här systemet än vad det är i andra sammanhang. När det slutligen gäller pilotfrågan är det en fråga som inte heller innehåller särskilt mycket av nyheter. Det är en fråga som Försvarsmakten tittar på och jobbar med. Det är ett gemensamt intresse att klara pilotförsörjningen i framtiden.